Fru talman! Gustav Fridolin har i en interpellation på fem sidor med bakgrund och kommentarer ställt fyra frågor till mig om vapensamarbetet mellan Sverige och Israel. Jag ska på den korta tid jag har till förfogande försöka besvara dessa frågor så fullständigt jag kan. Innan jag svarar på Gustav Fridolins frågor vill jag dock inledningsvis slå fast att regeringens syn på staten Israel och på ockupationen av de palestinska områdena är väl känd och vägledande för de olika ställningstaganden vi gör. Regeringen söker en fredlig lösning på konflikten i Mellanöstern med två stater - Israel och en palestinsk stat - inom säkra och erkända gränser. Det innebär att vi lägger stor vikt på dialog och kontakter med företrädare för den israeliska regeringen. Samtidigt tvekar vi inte att kritisera övergrepp som begås från någon sida i konflikten. Jag vill framhålla att Sveriges militära samarbete med Israel relativt sett varken är särskilt omfattande eller intensivt, vilket Gustav Fridolin vill göra gällande. Som jag sade här i kammaren i juni i fjol, som svar på en interpellation från Alice Åström, inskränker sig vårt militära samarbete till att vi importerar viss krigsmateriel från Israel. Det gör vi för att säkra vårt svenska försvars möjligheter att klara sina uppgifter. Sveriges regering har sedan 1980-talet ingått ett 20-tal samförståndsavtal på försvarsmaterielområdet med andra länder. Det har vi inte gjort med Israel. Sverige exporterar inte heller krigsmateriel till Israel. Däremot har ett visst och normalt utbyte mellan Sveriges och Israels försvarsmyndigheter ägt rum under samma period. Efter denna inledning går jag över till att besvara Gustav Fridolins specifika frågor. Den första gäller om jag avser att tydliggöra olämpligheten i att svenska militärer deltar i kurser i Israel om så kallade lågintensitetskonflikter där det enligt Gustav Fridolin lärs ut hur såväl civilt som väpnat motstånd mot en ockupation slås ned. Sverige deltar i dag i internationella insatser på flera platser runtom i världen. I så gott som alla dessa insatser finns det aspekter av lågintensitetskonflikter, som till exempel situationer med beväpnade folksamlingar, grupper som genomför kidnappningar med mera. När Sveriges riksdag skickar svenska soldater till internationella fredsinsatser måste de vara väl förberedda och utbildade för att klara av sina uppdrag. Deltagande i internationella konferenser inom olika områden är viktigt i den vidare utbildningen och utvecklingen av vår försvarsmakt. Detta är också fullt förenligt med att vi samtidigt starkt kritiserar övergrepp som begås mot enskilda i samband med konflikter runtom i världen. Den andra frågan gäller om jag avser att tydliggöra vad de säkerhetsskyddsavtal som existerar mellan Sverige och Israel i varje enskilt fall innebär i form av israelisk tillgång till sekretessbelagda svenska uppgifter. Sverige har inget övergripande generellt säkerhetsskyddsavtal med Israel. Däremot finns det fyra stycken projektspecifika säkerhetsskyddsavtal som upprättats av Försvarets materielverk. Det har antingen gjorts i samband med upphandling från israeliska företag eller när israelisk industri varit aktuell som underleverantörer till annan industri. Dessa avtal från år 2000 till 2003 reglerar hur sekretessbelagd information ska behandlas. Den tredje frågan gäller om jag avser att utfärda en särskild riktlinje för militärattachén i Tel Aviv som särskilt anger att denne inte ska befatta sig med vapenhandelsärenden eller på något sätt bistå svenska företag som har eller eftersträvar vapentekniskt samarbete med Israel. Försvarsattachéerna är anställda och utsända av Försvarsmakten, och den närmare inriktningen av deras arbetsuppgifter görs därför av Must. Jag vill dock återigen understryka att Sverige inte exporterar krigsmateriel till Israel. Som jag tidigare klargjort här i kammaren är skälet till beslutet att placera en försvarsattaché i Tel Aviv kopplat till den del av den säkerhetspolitiska omvärldsbevakningen som kräver militär kompetens - inte till materielsamarbete. Utvecklingen i Mellanöstern hade dittills bevakats av vår försvarsattaché i Ankara, som var sidoackrediterad till Tel Aviv. Men med de senaste årens händelseutveckling, inte minst med tanke på Irak, var det svårt för attachén i Ankara att kontinuerligt följa situationen i hela regionen. För att kunna göra det bedömer jag att en attaché med placering i Israel är värdefull. Den fjärde frågan gäller om regeringen avser att tydliggöra att Israel i hänseende till vapentekniskt samarbete inte är att betrakta som vilket land som helst som Sverige har sådant samarbete med. Export av krigsmateriel till Israel anses inte vara förenlig med de svenska riktlinjerna och har inte medgivits sedan 1950-talets början. Bedömningen av Israel som exportdestination kvarstår under rådande förhållanden. Varje ärende prövas dock från fall till fall. Sveriges import av krigsmateriel styrs av det svenska försvarets uppgifter, behovet av utrustning och tilldelade ekonomiska ramar. Det gäller därför att tillgodose de svenska nationella intressena på ett optimalt sätt genom att anskaffa materiel av hög kvalitet eller få tillgång till sådan materielanknuten kompetens som Försvarsmakten behöver, till lägsta kostnad och på affärsmässiga villkor. Sverige köper dock inte materiel eller därtill knuten kompetens från ett land som är föremål för internationella sanktioner eller embargon eller där en nationell svensk sanktion är beslutad. Israel är inte föremål för någon sådan sanktion.
Fru talman! Tack, försvarsministern, för svaret. Min interpellation handlar om Sveriges militära samarbete med ett land som har blivit fördömt av till exempel FN:s internationella domstol i Haag för att bryta mot folkrätten, ett land som gått in i en konflikt på två ockuperade områden där människor dödas av militärmakten. Möjligen ska de lugnande ord som försvarsministern för fram i sitt svar om att Sveriges samarbete med ett sådant land ska vara begränsat ses i ljuset av den nyhet som har nått oss de senaste dagarna, att Sverige har ett mycket ingående militärt samarbete med ett annat land som sysslar med ständiga övergrepp mot folkrätten i en annan konflikt, Tjetjenienkonflikten, och till och med har tillåtit krigsförbrytare att vara i Sverige. I sitt svar säger försvarsministern att hon vill framhålla att Sveriges militära samarbete med Israel relativt sett varken är särskilt omfattande eller intensivt. Det har hon också sagt tidigare, och det var det som provocerade Palestinagrupperna i Sverige att gå igenom all den offentliga dokumentation som finns om samarbetet mellan Sverige och Israel i vapenhantering. Då kom man fram till att det som för försvarsministern varken är omfattande eller intensivt består av en rad besök, möten, konferenser och också en rad affärer där Sverige inhandlat såväl kompetens som försvarsmateriel från Israel. Jag tänkte ta upp ett par frågor som ställs i min interpellation och som jag vill ha vidare svar på. Den första av dessa gäller det militära besöksutbyte som finns med Israel. I ett svar som Leni Björklund tidigare har gett till riksdagsledamoten Alice Åström fick man intrycket att det militära besöksutbytet tog slut i och med ett besök av Sveriges ÖB i Israel 1998. I Palestinagruppernas sammanfattning har man kunnat se att Israels ÖB enligt Försvarsmaktens toppbesöksplanering skulle besöka Sverige 2000 och att närmast en skytteltrafik har pågått av militära och militärtekniska besök mellan Sverige och Israel, inte minst på Musköbasen. Är detta vad försvarsministern anser är ett visst och normalt utbyte mellan försvarsmyndigheter, eller är det ett omfattande militärt utbyte? Min andra fråga rör den militärtekniska farkost, UAV, som Sverige har utarbetat tillsammans med ett franskt företag. I sitt svar i riksdagen tidigare sade försvarsministern att vi har anlitat ett franskt företag för att leverera en UAV, en obemannad farkost. Frankrike har i sin tur valt en israelisk produkt. Enligt det dokument som finns tillgängligt planerades israelisk medverkan i detta innan svaret lämnades i riksdagen och innan flygning gjordes, så tidigt som 2000. Det förefaller märkligt om det skulle ha kommit som en överraskning för berörda myndigheter att UAV-farkosten hade israeliskt ursprung. Ska det svar som försvarsministern då lämnade tolkas som att beställningen inte skulle ha gjorts om det israeliska sambandet hade varit känt tidigare? Min tredje fråga är följande. I ett svar till mig rörande den konferens som den svenska armén har varit på i Israel säger försvarsministern att hon inte tänker klargöra att den typen av konferensdeltaganden är olämpliga. Vi talar alltså om en konferens där svenska militärer har fått information under titlar som Physiology and "less than lethal weapons" - where is it best to strike? I klartext är "less than lethal weapons" de metallkulor med gummiöverdrag som för ett antal år sedan vållade en stor diskussion när utrikesminister Sten Andersson blev upprörd efter att ha träffat palestinska ungdomar som blivit förlamande av sådana. Ska svenska militärer verkligen lära sig hur man använder sådana och "where it is best to strike", var det är bäst att träffa, eller är den typen av samarbete med en ockupationsstat olämpligt?
Fru talman! Allra först vill jag säga att jag tycker att det är en obehaglig insinuation som Gustav Fridolin gör när han tar upp frågan om den ryska övningen Snöflingan. Det är inte en fråga som finns med i interpellationssvaret. Jag anser att jag inte har någonting att dölja när det gäller vårt samarbete med ryska militärer. Lika lite finns det någonting att dölja när det gäller på vilket sätt vi har kontakter med Israel. Men nu är inte Rysslandsfrågan uppe i dag. Jag tycker att det är en obehaglig insinuation att diskutera att Sverige skulle vilja ifrågasätta och kränka folkrätt i vårt sätt att hantera våra frågor på försvarsområdet. Det är helt fel, i den delen har regeringen en bestämd hållning som även gäller för mig som försvarsminister. Det finns alltså praktiska skäl till att vi på vissa områden har samarbete med Israel. Vi har inte ett besöksutbyte, besök på högre militär nivå har inte ägt rum sedan konflikterna tornade upp sig ytterligare efter en period som, som man bedömde, skulle ge en mer fredlig utveckling i regionen. Det är det jag har sagt. Jag har aldrig fördolt att vi har ett par produkter i vårt svenska försvarssystem som är israeliska. De är inhandlade, de finns där därför att man har gjort prövningen att det är den teknik vi behöver. Därför har vi naturligtvis också ett visst samarbete i fråga om just de komponenterna. Det är det som också kan föranleda en del av besöken. Det är väldigt överdrivet att kalla det för skytteltrafik. Alla dessa är till för att motivera de investeringar och det kunskapssökande som vi behöver av försvarsskäl i Sverige. När det gäller provningen av UAV var det inte någon militärteknisk provning, utan man skulle göra en operativ demonstration tillsammans med Försvarets materielverk och Luftfartsverket. Kan man använda UAV när man samtidigt har annan flygverksamhet? Vad är det för säkerhetsproblem och annat? Eftersom vi inte hade en sådan farkost fick man från Frankrike låna en farkost som hade en israelisk bärare. Det var den teknik som fanns att tillgå. Det handlade alltså om luftvärdigheten. Kan vi använda oss av UAV när det samtidigt pågår annan trafik? Det var en säkerhetsfråga - om det där över huvud taget var något att ägna sig åt. Sedan kommer frågan varför vi ska behöva lära oss om lågintensiv konflikthantering. Jag vill bara ta ett enda exempel. Jag besökte Kosovo våren 2003 efter det att situationen hade varit oerhört allvarlig för befolkningen i några av de serbiska enklaverna men som också hade utsatt vår trupp för allvarliga moment. Då framfördes mycket starka krav på att vi för försvarets insatser, internationella insatser och fredsfrämjande insatser skulle införskaffa sådana här vapen som är icke-dödliga för att kunna använda dem i liknande situationer. Jag tycker att man innan man för in den typen av vapen i Sverige ska ha väldigt god kunskap om effekterna, kanske också på platser där Sverige är emot hur de används, så att man ser avigsidorna med ett system innan det införs.
Fru talman! Jag vill varken vara obehaglig eller insinuera något. Jag tror heller inte att jag på något sätt insinuerade att Sverige bröt mot folkrätten som land. Däremot var jag tydlig med att det kan ha varit militärer på svenskt territorium, i Sverige, som har brutit mot folkrätten, i den övning som har gjorts med den ryska militären. Det är inget speciellt märkligt påstående eftersom även den officiella svenska linjen är att det har begåtts folkrättsbrott i konflikten med Tjetjenien och att de har begåtts av ryska militärer. Om det då har varit en militär i Sverige som varit väldigt aktiv i Tjetjenien är det väl rätt troligt att han också har begått brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Det här ligger lite utanför interpellationen, men det är ändå intressant, därför att det handlar just om frågan hur Sverige har två linjer i flera utrikespolitiska sammanhang: en officiell linje, där vi fördömer brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna, och samtidigt också ett omfattande samarbete med just de stater som bryter mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Gemensam militärövning med Ryssland är ett exempel, och omfattande militär handel med Israel är ett annat. Det är en ganska märklig politik att säga att vi inte kan sälja vapen till det här landet. Det här landet - Israel - använder vapnen på ett sätt som vi inte accepterar. Det är inblandat i en konflikt. Därför vägrar vi sälja vapen till det. Men vi köper vapen därifrån. När man argumenterar för den svenska vapenexporten - de som brukar göra det - brukar det vara just mot bakgrund av att vi måste sälja vapen för att kunna upprätthålla ett starkt försvar i Sverige. Logiken måste ju då ge att den man köper vapen ifrån, ja, för den stöder man också uppbyggnaden av en stark militär verksamhet. När vi köper vapen från den israeliska militärindustrin så stöder vi den israeliska militärindustrin. Det skulle jag önska att vi slutade göra. Den här interpellationen väcktes därför att försvarsministern hade sagt i riksdagen att samarbetet med Israel är varken omfattande eller intensivt. Jag konstaterar att vi kvarstår i olika uppfattningar om vad som är omfattande och vad som är intensivt. Jag har två frågor kvar. Den första rör den militärattaché som finns i Tel Aviv. I militär och försvarsattachéers verksamhet ingår normalt att man hjälper till vid militärsamarbete och vid handel med vapen och militärt materiel. I försvarsministerns svar till mig säger hon att "skälet till beslutet att placera en försvarsattaché i Tel Aviv" är "kopplat till den del av den säkerhetspolitiska omvärldsbevakningen som kräver militär kompetens - inte till materielsamarbete". Ska jag tolka det som att försvarsattachén i Tel Aviv inte hjälper till och inte används när Sverige köper vapen av Israel? Det vore i så fall ett gott besked, för det skulle visa att utnämningen av en attaché i Tel Aviv inte beror på planer på att få ytterligare ett militärt samarbete med Israel. Den andra frågan rör den konferens som Leni Björklund också tog upp i sitt svar. Vi talar alltså om en konferens där det på programmet står om hur man bäst kan träffa en motståndare, en ockuperad, en demonstrant, en civil orolig grupp eller en grupp personer som står i en olivlund och försöker försvara sina sista träd med "less than lethal weapons" - med inte riktigt, men nästan dödliga vapen. Om vi ska använda den typen av vapen, vilket jag starkt ifrågasätter, är det klart att vi ska lära oss hur de används - men är Israel den bästa läraren? Nej, Leni Björklund antyder att det inte är så. Vi kanske ska träffa Israel just för att man använder vapnen på ett sätt vi inte vill att de ska användas på. Då föreslår jag att försvarsministern skickar svenska militärer till att träffa offren för de här vapnen snarare än till att träffa dem som använder dem.
Fru talman! Jag vill återigen säga att jag inte tycker att tiden eller interpellationen medger att vi tar upp den viktiga frågan om Sveriges samarbete på det militära området med Ryssland. Det är en viktig fråga i sig, men den ingår inte i den här frågan, och jag vill därför avstå från den nu, inte därför att jag inte tycker att jag har svar utan därför att jag tycker att det inte hör till dagens interpellation. Det är nog rätt, som Gustav Fridolin säger, att vi har olika uppfattning om vad som är ett omfattande samarbete. Det är inte ett omfattande samarbete med Israel i den bemärkelse som vi har det med andra länder. Vi har till följd av det inte heller något generellt samarbets eller säkerhetsavtal med Israel. Sådant förekommer inte. Däremot när det gäller militärattachén är det alldeles riktigt: Han är där därför att vi behöver kunskap om den här mycket viktiga regionen, inte bara för säkerheten i området utan för ett vidare område än så. I den rapport jag har fått framgår att han hittills inte har haft några som helst kontakter med industrin i samband med industribesök. Det hindrar inte, Gustav Fridolin, att jag inte skulle vilja säga att det aldrig skulle kunna komma att förekomma, därför att situationer kan förändra sig, men jag har förvissat mig om att några sådana kontakter hittills icke har förevarit. Han är fullt upptagen med det som är syftet med att vi har placerat en attaché i området. Inte minst de senaste dagarnas utveckling visar ju också att det är ett betydelsefullt område att ha ordentlig uppsikt över och kunskap om. Den andra frågan handlar om konferensen om icke-dödliga vapen. Gustav Fridolin, det var ändå för mig en upplevelse jag gärna delar med mig när jag träffade mina soldater - dina med - som fanns i Kosovo efter upproret där våren 2003. De var väldigt upprörda över att Sverige inte har den här typen av vapen, som vi då kallar icke dödande men som heter less lethal , som vi alltså inte översätter med "nästan dödliga". Dessa vapen innebär ändå att man försätter en människa ur position att göra någonting. Soldaterna ansåg att dessa vapen, med hänsyn till de fredsfrämjande uppdrag man sänds ut på, är en arsenal som skulle kompletteras i den svenska Försvarsmakten. Innan man inför en sådan teknik och sådan materiel, vilket kanske är nödvändigt med tanke på uppgifterna, måste man ändå skaffa sig ordentlig kunskap om hur de kan användas och vilket resultat man får i länder som använder dem. Men vi har ju inte infört dem därför att vi anser att de är riskabla. Det är därför det är viktigt att titta på länder som använder dem. Det betyder inte att vi sympatiserar med dem och deras sätt att använda vapnen. Vi gör det också för att se: Hur tänker de? Hur bedömer de riskerna? Vi vet ju att de här vapnen är riskabla och farliga. Då är det, tycker jag, inte orimligt att Försvarsmakten också försöker skaffa sig ordentlig kunskap i beslutsunderlaget för att se om man verkligen ska rekommendera att detta ska ingå när vi sänder svensk trupp utomlands.
Fru talman! Koherens! Koherens är det ord som kommit att dominera utvecklingen av den nya politik för global utveckling som Sverige ska stå för i till exempel biståndspolitiken. Tanken är att det man gör på ett område också ska stämma överens med det man gör på ett annat politikområde. Man ska hjälpa ett land att bygga upp demokrati, men man kan kanske inte samtidigt sälja vapen till det landet om det försvårar utvecklingen till en demokrati. Man ska hela tiden tänka på att de olika politiska handlingar man gör ska stämma överens. Det är mot bakgrund av just min tro på koherens som jag har väckt den här interpellationen och den här debatten. Jag tror att om vi ska bli lyssnade på när vi kommer med kritik mot folkrättsbrotten och mot brott mot de mänskliga rättigheterna måste vi också i praktisk handling visa att vi inte stöder den typen av brottslighet. När vi importerar vapen från länder som systematiskt bryter mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna blir det ett indirekt stöd till det landet och till det krigsmaskineri som utför dessa brott. När vi deltar i konferenser som handlar om hur man ska använda nästan dödliga vapen mot palestinier - det var ju det som konferensen i Israel handlade om - blir det en signal om att vi accepterar den typen av krigföring. Jag kan förstå om sådana vapen behövs i det svenska arbetet internationellt, även om jag förstås måste studera frågan vidare. Jag kan också förstå att vi behöver utbildning kring det, men jag tycker inte att den utbildningen ska komma från ett land som konsekvent använder vapnen mot fredliga demonstranter. Självklart gäller det inte endast dem, men jag har själv stått - för att ta ett exempel från verkligheten - i en fredlig demonstration som blivit beskjuten med dessa nästan dödliga vapen. Jag har vänner i fredsrörelsen som blivit beskjutna med sådana vapnen. Att Sverige deltar i den typen av konferenser kommer av israelerna att tolkas som ett stöd för deras krigföring. Därför tycker jag att det är olämpligt. Koherens!
Fru talman! På en punkt är Gustav Fridolin och jag alldeles överens, nämligen att ledtråden med koherens är en viktig del av vår politik för att på sikt skapa bättre livsförhållanden för oss också i det här landet just med tanke på hur vi arbetar internationellt. Försvarsområdet är en del av det. En försvarsminister har emellertid att även väga in vad vi behöver i form av särskilda insatser för vår egen kompetens och vårt eget försvar. Då blir det ibland en konflikt med koherensprincipen. Anledningen till att jag inte har ansvaret för vapenexportfrågorna är just att jag av försvarsskäl kan ha ett intresse av att driva ett samarbete och en kontakt. Det måste då vägas ihop till en större helhet. Det finns alltså restriktioner när det gäller hur Sverige kan uppträda på materielsidan. Däremot har Sverige inte valt att ha en reglering av import av försvarsmateriel. Om det gör Gustav Fridolin lite lugnare kan jag säga att hans interpellation liksom andra frågor innebär att frågan om vad som vore bra ständigt är levande för mig. Sverige har dock inte valt att isolera ställen som vi är kritiska mot. Vi har sagt att när det finns en internationell bojkott, eller ett beslut om det, då ska vi naturligtvis inte sälja vapen. Det här är en fråga där man ständigt blir prövad, och jag vet inte var den till slut landar. Utredningen om försvarsmaterielexport bereds just nu i Regeringskansliet. Det är en svår avvägning eftersom inte heller isolering alltid är vägen till lösning för de människor som ytterst är utsatta.